Herr talman! Alkoholoch narkotikaproblemen är i vårt samhälle av den storleksordningen att allt måste göras som är möjligt för att finna lösningar. Det gäller både alkohol och narkotika. Vi vet att missbruket går allt längre ner i åldrarna, och det får bara inte fortsätta. Här måste samhället med förebyggande åtgärder gå in och genom information och upplysning till föräldrar, skola och organisationer försöka ge bl.a. de utsatta barnoch ungdomsgrupperna all tänkbar kunskap om vilka oerhörda svårigheter som drabbar dem som råkar in i missbruk av dessa droger. De människor som nu är missbrukare av narkotika och alkohol, kanske på väg att bli utslagna eller befinner sig i denna svåra situation, måste få den hjälp och vård som är ett villkor för att de skall kunna komma tillbaka till ett ordnat liv. I detta sammanhang vill jag nämna att en dag under den här veckan var jag i tillfälle att besöka ett behandlingshem där det vistades ett tjugotal personer som verkligen kunde berätta om hur svårt det är när man har blivit beroende av narkotika.

Många saknar grundutbildning. Det är därför viktigt att utbildningsmöjligheter står till förfogande. Målsättningen är att de skall kunna gå vidare in på olika utbildningsoch yrkesområden. Det innebär naturligtvis att arbete måste finnas när de är klara att gå ut i förvärvslivet. Det är självklart att arbete och utbildning är lika viktigt för alla ungdomar. Inget är mer deprimerande än sysslolöshet. Vi vet alltför väl vad som följer i dess spår. Sociala problem, kriminalitet osv. hör till den bilden. Det är därför nödvändigt att vi på allt sätt ser till att ungdomsarbetslösheten bekämpas. Regeringen gör även på det här området betydelsefulla insatser för att skapa arbete åt ungdomarna. Att hjälpa till med att ordna en så positiv fritid som möjligt för våra barn och ungdomar är självfallet också av stor betydelse. Det gäller inte minst dem som bor i de stora städerna och tätorterna. Det behöver inte bli fråga om stora kostnader för samhället. Vad som krävs är idéer och initiativ i ännu större omfattning. Här finns det möjlighet för var och en att göra en insats. Det bidrar även till att många ensamma människor kan få kontakter och därmed finna en gemenskap, som väldigt många i dag tyvärr saknar. Herr talman! I det här anförandet och vid åtskilliga andra tillfällen har jag velat peka på det betydelsefulla arbete som polis och tull utför i kampen mot narkotika. Det är självfallet av stor betydelse. Även det internationella samarbetet på det här området är viktigt. Statsmakterna måste även göra klart för langarna, dessa hänsynslösa människor som . sprider lidande och död omkring sig, att vi inte tolererar deras avskyvärda handel. En annan del i narkotikafrågan är att förhindra missbruk under graviditet. Frågan togs upp tidigare i år här i riksdagen av Rune Torwald, som jag citerar: ”De medicinska följderna av amfetaminmissbruk under graviditet är ännnu inte klarlagda. Att de sociala konsekvenserna av missbruk hos den ena eller båda föräldrarna är mycket allvarliga för barnen är dock påtagligt. Ett intimt samarbete mellan socialvård samt hälsooch sjukvård är nödvändigt om narkotikaberoende gravida kvinnor skall kunna få den mödravård de behöver. Ett sådant samarbete är också en förutsättning för att de barn som föds skall erhålla nödvändigt stöd och skydd. Möjligheterna att upptäcka missbruk är f. n. förhållandevis begränsade vid mödravårdscentralerna. Det bör dock finnas möjligheter att förbättra diagnostiken. Det kan därför övervägas om det inte i instruktionen till den förebyggande mödravården bör lämnas synpunkter på hur missbruk kan upptäckas och om man inte vid misstanke om sådant missbruk skall ta kontakt såväl med mentalsjukvård som med socialvård. Det synes också angeläget att tillsynsmyndigheten anger riktlinjer för samarbetet mellan socialvården å ena sidan samt mödravård, förlossningsvård och förebyggande barnavård å andra sidan i fall av missbruk hos en gravid kvinna.” Detta är förhållanden som måste få ökad uppmärksamhet; det gäller både när det är fråga om missbruk av narkotika och när det är fråga om missbruk av alkohol. Jag vill än en gång understryka betydelsen av ett samarbete mellan hemmet, skolan och organisationer av olika slag — allt för att informationen om drogernas farlighet aldrig skall stanna upp. Samtidigt vill jag betona hur viktigt det är att det finns väl utbildad och erfaren personal inom socialvården som tar hand om de människor som måste få vård och hjälp. Denna personal är naturligtvis en stor tillgång även när det gäller att medverka i det viktiga förebyggande arbetet på det här området. Problemet med narkotikan har vi haft under åtskilliga år. Säkert skulle en del av de senaste årens problem kunnat minskas om uppmärksamheten hade varit mera skärpt och de ansvariga hade lyssnat till varningarna om exempelvis heroinets ankomst på marknaden. Varningar om den annalkande faran när det gällde bl.a. heroinet framfördes vid flera tillfällen från bl.a. den här talarstolen. Hade man vid den tidpunkten tagit itu med uppgiften och ställt resurser till förfogande hade säkerligen läget varit avsevärt bättre än vad det är i dag. Det är därför glädjande att konstatera hur socialminister Gustavsson med kraft nu försöker att komma till rätta med narkotikaproblemet.

Herr talman! Om jag minns rätt är det Stig Dagerman som säger i något sammanhang: För tider utan hopp finns inget värre än framtiden. Det är frestande att instämma. Flera talare har också före mig vittnat om hur vi bl.a. i Kopparbergs län upplever en period där olusten ökar, där de närmaste månaderna ter sig väldigt dystra. Det sammanhänger främst med stålhanteringens problem. I Borlänge kommun, i Ludvika, Smedjebacken och Avesta känner man stor oro. Ludvika kommun blir sannolikt en av de värst drabbade, och jag vill med några ord beröra situationen sådan den ter sig i den delen av Bergslagen. Än så länge rullar hjulen, men samma förhållanden kan upprepa sig som rådde i början av 1930-talet. Förre LO-ordföranden Arne Geijer, som då var ung och levde i bygden jag syftar på, brukar berätta att det var vanligare att ungdomarna gick arbetslösa än att de hade ett jobb. Alltså: Slopas den malmbaserade metallurgin i Domnarvet, nu Nordens största stålverk, har detta direkt inverkan på arbetstillfällena i Borlänge men dessutom på järnmalmsgruvorna i Västerbergslagen, kalkbrotten i Ovansiljan — ja, det har betydande återverkningar även i Gävle hamn, över vilken allt koks till Domnarvet f.n. skeppas in. Järnmalmsgruvorna inom Ludvika kommun, exportfältet och Risbergsfältet i Grängesberg, Blötberg och Håksberg — exportfältet ägs av Gränges AB och de övriga av Stora Kopparbergs Bergslags AB — har f.n. ca 1 500 anställda. Detta är Mellansveriges största fyndighet. Enligt expertisen kommer sysselsättningen i dessa gruvor att minska från ca 1 500 till 900 eller i värsta fall till 600. Enligt uppgift läggs Blötbergsgruvan ner 1979 och Håksberg 1980. Dessa båda gruvor har f. n. ca 235 anställda. Det kan naturligtvis gå ännu fortare. Leverantörerna av utrustning till gruvor och anrikningsverk har i dag ingen marknad i Sverige. Det Bolidenägda Sala International, som för övrigt är under försäljning till ett USA-företag, Allis-Chalmers, har varslat 150 personer i Nyhammar i Ludvika kommun. Tidigare har kommunen drabbats av nedläggning i Fredriksberg. I bör jan av detta år avvecklades Nitro-Nobels dynamitfabrik i Grängesberg; nettobortfallet av arbetstillfällen var 120. ASEA i Ludvika har anställningsstopp. Under 1977 försvinner drygt 200 arbetstillfällen genom s.k. naturlig avgång. Sysselsättningen vid ASEA i Ludvika hade kunnat förbättras om den högspända likströmsöverföringen fastlandet-Gotland hade kommit till utförande. Men den nuvarande energiministern Olof Johansson och regeringen har inte visat intresse för att lösa det problemet. STAL-LAVAL:s verkstad i Ludvika är f. n. för sin tillverkning beroende av den energipolitik som förs i landet. Blir det tummen ner för nu planerade atomkraftverk, då försvinner arbetstillfällen även där. Mindre företag som främst utfört servicejobb åt gruvorna har självfallet stora svårigheter. Det betyder att beräknat nettobortfall av arbetstillfällen inom Ludvika kommuns industri de närmaste två åren ligger mellan 1 000 och 1 400. Det beräknade skattebortfallet ligger mellan 10 och 20 96 av totala antalet skattekronor i kommunen. Folkmängden har minskat från nära 36 000 år 1960 till ungefär 33 000 i dag. Vilka ytterligare följdverkningar det blir i form av mindre byggande, försämrad samhällsservice, dåligt utnyttjande av nedlagt samhällskapital i gruvsamhällena är omöjligt att uppskatta. Det sagda skall f. ö. ses mot bakgrunden av att så sent som hösten 1976 rekryterade gruvorna ännu arbetskraft!

Herr talman! I dagarna skall remissvaren på radioutredningen vara inlämnade. Jag vill här nämna ett par frågor inom radiooch TV-området som jag tycker är väsentliga. Många remissvar innehåller mycket viktiga synpunkter på radions och televisionens programuppläggning och innehåll — synpunkter som gärna kan understrykas och förhoppningsvis bli riktningsgivande för pågående programplanering såväl inom radio och television som hos lokalradioredaktionerna. Etermedierna är viktiga redskap för att ta till vara det sant mänskliga. Men det är då viktigt att undvika maktkoncentration i administration och på programredaktioner. I stället måste en ständig strävan vara att närma medierna till människorna. De nystartade lokalradioredaktionerna gör verkligen stora ansträngningar för att få länsborna aktiva. Man erbjuder i många fall all möjlig service om någon enskild länsbo önskar komma till tals i något ämne. Man erbjuder också, har jag erfarit, möjlighet att producera program utifrån egna idéer om uppläggning och innehåll. Det är ärliga försök till något av en ”allemansradio”. Jag kan anföra exempel från mitt eget län, Östergötland, men också från Jämtland och Norrbotten, där jag tillsammans med kulturutskottet har besökt lokalradioredaktionerna. Lokalradion har här tagit viktiga initiativ som det finns all anledning att stödja. Men lokalradion måste ju arbeta efter samma principer som den vanliga radion med krav på opartiskhet och saklighet. Hur öppen lokalradion än är för allmänhets och gruppers medverkan blir det till slut lokalradiochefen som avgör om ett program får sändas. I radioutredningen synes man vara positiv till att etableringsrätten utvidgas så att grupper och föreningar av olika slag skall ha rätt till lokala sändningar utanför Sveriges Radio-familjens ram. Det kan vara en väg att ytterligare närma medierna till människorna. Detta önskemål understryks bl.a. i det remissyttrande som gemensamt avlämnats från Svenska kyrkans centralråd och Sveriges Frikyrkoråd. Jag menar att det är något som pågår, men ytterligare insatser kan göras från skilda etermedias sida under pågående programuppläggning tidsoch innehållsmässigt. Jag anser att många goda tankar i remissyttrandena inte behöver gå via regeringens proposition och riksdagens behandling för att få genomslag i etermedias program till glädje och nytta för lyssnare och tittare. I fråga om programverksamheten talar kyrkorna för en satsning på kvalitetshöjning och uttalar betänkligheter mot bl.a. de nya dagblocken i TV. Det finns säkerligen en opinion emot dessa med hänvisning till att televisionen kanske stjäl ytterligare tid från familjegemenskapen. Samtidigt måste konstateras att många människor säkerligen är tacksamma, exempelvis sjuka, äldre och ensamma människor. I linje med Sveriges Radios kulturuppgifter ligger också att företaget besinnar sitt ansvar för att begränsa underhållningsvåldet och alkoholbruket. Detta framkommer också i kyrkornas remissyttrande. Jag vill uttrycka en innerlig förhoppning att programredaktioner verkligen läser dessa rader i yttrandena. Vänta inte på proposition och utskottsbetänkanden i dessa avseenden! Gör programmen utifrån temat ”att besinna sitt ansvar”! Livsåskådningsfrågorna och den religiösa problematiken behöver mer tid och resurser inom ramen för vad som tilldelas. En reguljär TV-gudstjänst varje söndag borde vara regel. Beträffande frågan om radio/TV och barnen vill jag säga följande. I radioutredningen kan man under rubriken Program verksamhet läsa om Rädda barnens intensiva kampanj om ”Barn och våld — påverkan av massmedia”. Organisationen önskar att ”det i avtalet skall skrivas in att Sveriges Radio i sin programverksamhet särskilt skall beakta behovet av att barn skyddas mot våldspåverkan”. Det önskemålet har högsta berättigande då man av vissa utredningar vet att 3-8-åringar ägnar 55 96 av sitt TV-tittande åt andra program än barnprogram. När vi diskuterar barn och TV blir det lätt så att vi isolerat reagerar på endast barnprogram. Men med den förutnämnda siffran 55 96 i minnet måste vi allvarligt reflektera också över vuxenprogrammens inriktning. Radioutredningen har över huvud taget berört den allmänna programpolitiken förvånansvärt litet ur barns synvinkel. Detta trots den kännedom man har — även från andra länder — om TV-mediets starka genomslagskraft på tittarna. Vidare bör man väl vara medveten om de starka opinionsyttringar som av och till ger sig till känna med anledning av underhållningsvåldets påverkan på barn. Sammanfattningsvis, herr talman! Önskemålen i vissa remissyttranden över radioutredningen att närma medierna till människorna, att öka antalet förkunnelseoch livsåskådningsprogram och att företaget Sveriges Radio/TV besinnar sitt ansvar för att begränsa underhållningsvåldet och alkoholbruket i programmen kan tillgodoses i den nuvarande programutformningen, om den goda viljan finns. Herr talman! Det är en hälsning från stora grupper svenska medborgare till vårt monopolföretag, en hälsning som också behöver uttalas från denna talarstol i en allmänpolitisk debatt.

Herr talman! Jag tänker tala om musik och musikutbildning, och det är eft område jag särskilt vill uppmärksamma. Det gäller musikterapi!

Musikens psykologiska och sociala funktioner tilldrar sig ett alltmer ökat intresse, och detta är helt förklarligt utifrån det enorma utbud av musik som omger nutidsmänniskan och den alltmer ökande andelen av befolkningen som ägnar sig åt egen musikutövning och deltar i musikutbildning av olika slag. Musikpsykologi är ett område som försummats på grund av dess position i ett gränsområde mellan olika etablerade ämnen, såsom musikvetenskap, praktisk musikutbildning och psykologi. Musikterapi innebär att man använder sig av musik för att på skilda sätt utveckla handikappade människor. Man skiljer på klinisk musikterapi, som hittills i mycket få fall kunnat tillämpas i vårt land, och pedagogisk musikterapi. Avsikten med pedagogisk musikterapi är att med hjälp av musik utveckla och bygga upp vissa personliga egenskaper, färdigheter och intressen. Det är givet att utformningen måste bero på arten av handikapp. Önskvärt är naturligtvis att den som bedriver musikterapi besitter såväl musikalisk som pedagogisk kunskap liksom även insikt om resp. handikapp. Verksamheten kan bedrivas på institutioner för handikappade: särskolor, vårdhem, specialskolor för synoch hörselskadade osv. Men musikterapi bör också kunna äga rum inom kroppssjukvården bland såväl yngre som äldre patienter i mån av förmåga och möjlighet. Musik bland psykiskt och fysiskt handikappade är ett tacksamt och utvecklingsbart arbetsfält. På några platser i landet bedrivs musikterapi för 'utvecklingsstörda. Inom omsorgsverksamheten i Jämtlands län har flera fina initiativ tagits som givit goda resultat. Det har visat sig vara mycket värdefullt, om denna verksamhet kan ingå i den behandlingsplan man har för utvecklingsstörda. De utvecklingsstörda har ofta svårigheter att med ordens hjälp nå kontakt, men musiken har visat sig vara ett värdefullt medium för kommunikation och en källa till glädje. Det vore fel av samhället att inte ta till vara denna resurs. Läraren vid skolan för döva och hörselskadade i Aalborg i Danmark, Claus Bang, har rika och positiva erfarenheter av musikterapi för hörselskadade. Han kan visa på hur han genom musikterapi fått kontakt med multihandikappade och helt avskärmade barn. Som målsättning har han att väcka barnets musikalitet och rytmkänsla, att frigöra det hörselskadade eller multihandikappade barnet genom musik och rytmisk upplevelse och att öva barnets fantasi till att klara av och sedan självt kunna skapa uppgifter. Hela tiden söker man sig fram till det väsentligaste: att träna hörseln där det finns hörselrester och i annat fall vibrationskänslan och ljudförnimmelsen för att utveckla barnets uppfattning och återgivande av talets rytm och melodi. Redan Platon hade en teori om att tonen direkt kan påverka sinnet och själen. Klart är att musik kan skapa olika sinnesstämningar, glädje, aggressivitet, harmoni osv. Musikcentrat ligger långt bak i hjärnan, vilket gör att det oftast är oskadat, och det är därför musik i många fall kan vara den lämpligaste behandlingsformen vid olika slag av handikapp. Genom stimulering av musikcentrat i hjärnan stimuleras och aktiveras även andra områden i hjärnan. Barn tycker om att spela och sjunga. De får på så sätt uppleva variationerna i tonhöjd, och det inverkar positivt också på talet. Det finns en del erfarenheter av musikterapi i vårt land. Jag nämnde verksamheten i Jämtlands län, där Gudrun Sjöström, Ralph Dahlgren och Birgitta Boström hör till de välkända pionjärerna. Svenska förbundet för musikterapi bildades 1974, och man arbetar med målsättningen att initiera och sprida musikterapeutisk verksamhet i landet. I förbundets regi bedrivs en livlig kursverksamhet. SMI, Stockholms musikpedagogiska institut, har varit föregångare och ordnat kurser i musikterapi, senast förra läsåret då man ansvarade för en universitetscirkel i musikmetodik för handikappade. Ett femtontal personer deltog i kursen, deltagare med olika bakgrund: vårdpersonal, speciallärare, musikpedagoger och talpedagoger. Många reste långa vägar till måndagsföreläsningarna på SMI — från Östersund, Borås, Arvika t.ex. — vilket visar att intresset var stort och att utbildningen fyllde ett behov. Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att också psykologiska institutionen vid Uppsala universitet nu inbjuder till en 5-poängskurs i musikpsykologi. Där kommer att behandlas framför allt olika studieområden inom musikpsykologi, t.ex. rytm, melodi, emotionella reaktioner på musik, studier av musikutförande, musikalitetsbegreppet, musikalisk utvecklingspsykologi och musikterapi. Anknytningar görs på olika punkter till musikpedagogik och musiksociologi. Vi i Sverige har på musikterapins område mycket att lära, särskilt från Danmark och Finland. Norge ligger också långt framme. Jag skulle vilja uppmana kammarens ledamöter att, inte minst i resp. landsting, aktualisera och verka för en utvidgning och utveckling av musikterapi som behandlingsmetod. Det är min förhoppning att man i vårt land på musikutbildningens område får en gynnsam utveckling också inom området musikterapi — detta sagt inte minst med tanke på att den högre musikutbildningen nu skall reformeras. De fysiskt och psykiskt handikappade får inte förbigås i musikutbildningssammanhang, och det måste falla inom den högre musikutbildningens ansvarsområde att pedagoger för musik bland handikappade utbildas och att man då utnyttjar redan gjorda erfarenheter.

Herr talman! I debattens slutskede vill jag något ta upp utredningsförslaget om vissa förändringar av försvarets fredsorganisation. Förslaget innebär bl.a. att Lv 5 i Sundsvall skulle läggas ner. Jag vill något belysa dessa frågor mot bakgrund av en samhällsekonomisk totalsyn. Att Västernorrlands län kämpat och kämpar med sysselsättningssvårigheter är alltför väl känt för att behöva ägnas längre tid i debatten just nu. Länet präglas av låg sysselsättningsgrad. Huvuddelen av de nya arbetstillfällen som kommit till under senare år är resultat av lokaliseringspolitiska insatser i form av regionalpolitiskt stöd eller omlokalisering av statlig verksamhet. Genom den senare åtgärden har ca 560 arbetstillfällen tillförts länet. Men trots samhällsinsatserna ligger länet långt under riksgenomsnittet vad gäller sysselsättningsgrad. För att länet skall nå upp till rikets genomsnitt fordras exempelvis 8 000 nya arbetstillfällen. Varje nedläggning av arbetstillfällen är därför problematisk, och vi blev i vårt län mycket besvikna när utredningen om försvarets fredsorganisation i våras föreslog nedläggning av Lv 5 i Sundsvall, vilket skulle innebära bortfall av ca 220 arbetsplatser vid regementet och dessutom av de arbetsplatser inom servicesektorn som Lv 5:s verksamhet ger underlag för. De som försvarar en nedläggning är säkert medvetna om länets problem, men de tror kanske — tyvärr som så många andra — att Sundsvallsområdet inte har några större sysselsättningsproblem. Visst skedde där en expansion under 1960-talet och början av 1970-talet, men ser vi på nuvarande läge och tiden framåt är bilden mindre ljus. Låt mig nämna att Sundsvallsområdet behöver 1 800 nya jobb till 1985, utöver vad en rimlig sysselsättningsprognos visar, för att då uppnå riksgenomsnittet vad gäller sysselsättningsgrad. Området behöver alltså i mycket hög grad de arbetstillfällen som ett bibehållet Lv 5 skulle innebära. Jag nämnde att flertalet nya arbetstillfällen tillkommit tack vare olika former av statliga åtgärder såsom regionalpolitiskt stöd och utlokalisering. Vi måste nu fråga oss, sett från samhällsekonomisk synpunkt, vad det kommer att kosta att ersätta de jobb som förloras genom indragning av regementet, jämfört med de eventuella — jag betonar eventuella — besparingar för försvaret som nedläggning kan komma att innebära och som beräknas till 8 milj.kr. om året. Låt mig även nämna ett kommunalekonomiskt exempel: För Sundsvalls kommun skulle indragningen leda till skatteinkomstbortfall av ca 2 milj.kr., motsvarande en skattehöjning med tio öre för en kommun som 1978 synes få drygt 29 kr. i total kommunal utdebitering. Även försvarssynpunkter talar emot en nedläggning. Sundsvallsområdet med för landet strategiskt viktiga industrier, hamn och flygplats samt vitala förbindelser per järnväg och landsväg skulle förlora den grundberedskap som Lv 5 svarat för. Ett regemente är ju en utbildningsanstalt och dess värde skall bl.a. bedömas mot bakgrund av hur väl det fyller sin uppgift som utbildningsenhet. De värnpliktiga, som jag själv vid olika tillfällen haft kontakt med, trivs väl vid sitt regemente, vilket är värdefullt för utbildningen och inställningen till försvaret och leder till att fler fullföljer utbildningen än som annars skulle göra det. Till positiva faktorer hör säkerligen de goda relationer som alltid rått mellan ortsbefolkningen och regementets personal och värnpliktiga. Tack vare att Lv 5 bidragit till att skapa denna positiva atmosfär för regementet och försvaret ställer nu av allt att döma befolkningen enhälligt upp i vaktslåendet om regementet. Vad gäller utbildningen är det även betydelsefullt att det finns ett regemente på orten som möjliggör för ungdomar att av familjeskäl, yrkesskäl eller andra skäl göra sin värnpliktstjänstgöring nära hemorten. Funnes ej denna möjlighet skulle fler problem av social karaktär uppstå och lägre andel kunna fullfölja värnpliktsutbildningen. Läggs regementet ner skulle alla ungdomar i ett område med ca 110 000 invånare berövas möjlighet att vid speciella behov få göra sin värnplikt nära hemmet, med följd att fler helt enkelt inte klarar av tjänstgöringen. En annan positiv faktor med regementen i närheten av åtminstone större orter är att det underlättar befälsrekryteringen. Det är en rekrytering som gått bra för Lv 5. Men ett regemente har inte endast militär och sysselsättningspolitisk betydelse. Idrottsrörelsen har påpekat hur viktigt det från idrottens synpunkt är att ett regemente finns på orten. Stora idrottsevenemang skulle vara svåra att ordna utan regementets medverkan. Vidare kan aktiva idrottsmän ges möjlighet att göra sin värnplikt så nära hemorten att vederbörande kan fortsätta i sitt klubblag även under värnpliktsåret. Även för att stimulera motionssporten och underlätta ordnande av träningsläger m.m. är ett regemente betydelsefullt. Utredningen anger bl.a. som skäl för nedläggning av just Lv 5 att övningsfältet inte kan byggas ut. Det är anmärkningsvärt eftersom någon bebyggelse som kan utgöra hinder ej finns på en mils avstånd i sydlig riktning och eftersom kommunen alltid ställt sig positiv till regementets markbehov. Påstådda företagsekonomiska vinster vid indragning av regementet har jagtyvärrejtid att analysera. Men jag vill erinra om att investeringsbehoven ökar vid de regementen som skallöverta den utbildning Lv 5 skött avseende såväl grundutbildning som repetitionstjänstgöring. Vidare blir gjorda investeringar vid Lv SS nära nog värdelösa eftersom = alternativvärdet torde vara lågt. Några mil från Sundsvall ligger luftvärnets förnämsta skjutfält, nämligen Åstön. Detta föreslås behållas, men då måste vi ha i minnet att utnyttjandet av detta fält blir mindre, eller starkt fördyrat, om närmaste Lv-regemente ligger i Norrtälje, alltså 40 mil därifrån. Regeringen överväger nu utredningens förslag. Jag vill uttrycka förhoppningen att regeringen därvid tar hänsyn till de totala samhällsekonomiska effekterna av regementsnedläggningen och ej ensidigt ser på en eventuell liten minskning av försvarskostnaden. Samhället har som jag nämnde utlokaliserat 560 arbetstillfällen till Sundsvall för att skapa en allsidig arbetsmarknad. Att nu beröva kommunen nära hälften av dessa arbetstillfällen genom regementsindragning vore inkonsekvent. Det vore så att säga att ge med ena handen och ta tillbaka med den andra. är exempel på att andra än rent försvarsekonomiska skäl kan beaktas. Får vi en bättre värnpliktsutbildning vid större regementen i förhållande till kostnaderna? Låt mig göra en jämförelse. Till för några år sedan ansågs det självklart att större enheter var bättre. Vi skulle ha större kommuner, större skolor, större sjukhus osv. I mycket har ett nytänkande skett. Kan det inte ligga i tiden att överväga om inte även mindre men mer väl fungerande regementen har sitt existensberättigande? Kanske finner vi vid en granskning, att eventuella företagsekonomiska vinster vid sammanläggningar väger lätt jämfört med trivsel, närhet till hemorten och goda utbildningsresultat samt de samhällskostnader som uppstår för att kompensera sysselsättningsbortfallet i det län som drabbas.

Herr talman! Vårt underskott i bytesbalansen är stort. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin är lågt. Exportindustrin har svårigheter att få sina produkter sålda, och oljepriset har ökat så att vi förra året betalade 13,5 miljarder kronor för oljeimporten. Samma år uppgick hela exportvärdet av järn och stål till drygt 4,5 miljarder och exportvärdet för hela träsektorn till ungefär 15 miljarder. Alla är överens om att en minskad oljeimport vore önskvärd. Det skulle lätta på tvånget att exportera oss ur bytesbalansproblemen. Och det finns oanvända naturtillgångar i vårt land som skulle kunna användas för energiproduktion i stället för olja och kärnkraft. Redskap för denna produktion skulle ge order till industrierna och därmed även skapa efterfrågan på stål, som är en av krisbranscherna. I Sverige är varven stora kunder till handelsstålverken. Vi är världens andra varvsnation näst efter Japan, och vi har koncentrerat oss alltmer på jättestora oljetankbåtar. Framtiden för nya sådana fartyg måste emellertid med nödvändighet vara mörk, eftersom oljan kommer att sina. Det finns även andra orsaker till lägre efterfrågan på stål. Sverige fick vara med och bygga upp Europa efter andra världskriget. Vår produktionskapacitet var intakt, och de krigshärjade länderna fick genom Marshallhjälpen kapital för snabb återuppbyggnad, vilket innebar stora investeringar i fabriker, bostäder och annan infrastruktur. Sådant kräver stål. Nu har investeringsverksamheten saktat av, samtidigt som nya gruvor i länder som Brasilien har öppnats, och stålverk byggs i anslutning till dem. Vi får allt svårare att konkurrera på den krympande stålmarknaden. Länder som nu behöver bygga upp sin infrastruktur måste köpa billigare stål än vi kan producera, och de har ofta malm i närheten att börja utnyttja. Erik Ruist konstaterar i handelsstålutredningen att stålbehovet i högt utvecklade länder inte ökar. Det är investeringsverksamheten, t.ex. vid en strukturuppbyggnad, som skapar efterfrågan på stål. En sådan snabb strukturomvandling har vårt land gått igenom. Stora delar av befolkningen har flyttat från landet till städerna. Vi har fullbordat en jättesatsning på ett tioårsprogram för en miljon nya lägenheter. Många små fabriker och butiker har lagts ned och ersatts med jätteanläggningar. Skolor, sjukhus och sporthallar har byggts. Kommunsammanslagningarna har krävt nya kommunalhus osv. Allt detta har inneburit en hög investeringsverksamhet, och det har alltså gått åt mycket stål. Nu minskar efterfrågan. Men vi kan inte gärna skrota Sverige och bygga upp det på nytt bara för att skapa marknad för vårt näringsliv. Att helt lita till ökad export skapar otrygghet. Om vi däremot kunde börja en stor investeringsverksamhet som gör det möjligt att successivt minska oljeimporten genom inhemsk energiproduktion, så skulle vi lösa många problem på en gång. Nu bygger vår energiförsörjning till ca 70 96 på importerad olja. Det råder stor samstämmighet om att detta oljeberoende bör brytas. Förr eller senare måste vi byta energisystem. Mycket talar för att det är bästa tidpunkten att börja göra detta nu, just i den lågkonjunktur som vi befinner oss i. Av energikommissionens bakgrundsmaterial framgår att vi har outnyttjade inhemska naturtillgångar, som skulle kunna göra oss självförsörjande med energi utan olja eller kärnkraft. Förutsättningarna för vindkraft är t.ex. mycket goda i Sverige. Det blåser ovanligt mycket, och på tider då det går åt mest elektricitet. Våra regleringsmagasin vid vattenkraftverken kan, i synnerhet när kärnkraften inte mer finns i systemet, klara strömmen då vindkraftverken står stilla. Vi har också stor yta per invånare, gott om sötvatten och en intensiv växtsäsong med ljus dygnet runt, alltså goda förutsättningar för biomassa. Sverige har, enligt uppgift, torv som per person motsvarar energivärdet i kolet per person i USA. Torv bearbetas redan på ett lönsamt sätt i bl.a. Finland och Irland. Det internationella energisamarbetsorganet IEA har material som visar att torven torde vara en lämplig energikälla också i Sverige. Biomassa och torv kan omvandlas till lätt användbara bränslen eller till el. Det skulle ge arbete i glesbygd, inom industrier för att få fram maskiner samt i bränslefabriker. Tekniken finns, de fysiska förutsättningarna också, energiekonomin är god, men marknaden finns inte. Det krävs att man bygger upp nya näringsgrenar, men ännu är inte oljepriset högt nog för att den omställningen skall kunna drivas fram av sig själv. Det måste vara klokt att i den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i investera i ett nytt energisystem som håller för framtiden, dvs. i ett energisystem som är baserat på de förnybara energikällorna som fortsätter att ge oss energi tills solen slocknar. En sådan omställning skulle innebära stora investeringar, dvs. en stor efterfrågan på material, bl.a. på stål, samt många arbetstillfällen. I en tid då produktionskapaciteten i våra basindustrier inte utnyttjas måste det vara av mindre intresse, om det sker en viss kapitalförstöring därigenom att man överger en struktur som är ohållbar för framtiden och bygger upp en ny, hållbar struktur som för framtiden också innebär en sänkning av driftkostnaderna och en minskning av importberoendet. Orsaken till högkonjunkturer efter krig är ju just att en kapitalförstöring har ägt rum och att man måste bygga upp allt på nytt. Det hållbara energisystemet, som vi nu borde bygga upp i Sverige, skulle huvudsakligen baseras på redan utbyggd men effektiviserad vattenkraft — även små vattenturbiner i nedlagda gamla dammar — på vindkraft, mottryck och kraftvärme för bättre tillvaratagande av den högre bränslekvaliteten, på solvärme och kloka byggnormer, torv och biomassa. Härigenom skulle vi få mer nyttiggjord energi än vad vi har i dag. Vi borde kunna lära oss hushålla inom de ramarna. Genom att börja gå över till detta goda energisystem nu skulle vi samtidigt bidra till att lösa bytesbalansproblemet och den nuvarande strukturkrisen inom näringslivet. Samtidigt är det nödvändigt att vi redan nu börjar ställa in oss på att det i evighet materiellt expanderande samhället inte är hållbart eller önskvärt för framtiden. Det finns någonting som heter tillräckligt och lagom. Utvecklingen kan också innebära ökad kunskap, kvalitet, fördjupning. Det samhälle vi bygger får inte ta mera än en rättvis andel av världens begränsade resurser i anspråk. Om vi under en övergångstid skapar ett stort behov av vår nuvarande produktionskapacitet för att bygga upp detta samhälle, bör vi redan nu börja fundera på hur framtidens industrisamhälle skall fungera, för att inte om några år befinna oss i samma situation på nytt, med en överkapacitet och hot om arbetslöshet.

Herr talman! En röd tråd genom den allmänpolitiska debatten har varit sysselsättningspolitiken. Konjunkturnedgång och strukturförändringar har medfört att hela vårt land har drabbats hårt — mitt hemlän är dock ett av de län som har drabbats hårdast. Trots betydande insatser från samhällets sida har befolkningen i Värmlands län inte kunnat beredas tillräcklig sysselsättning. Rådande konjunktur och den nya internationella marknadsoch råvarusituationen, särskilt när det gäller järn och stål, massa och papper, sågade trävaror och fiberplattor, medför särskilda påfrestningar i Värmlands län, där förhållandevis fler är sysselsatta i dessa branscher än i riket i övrigt. Därtill kommer att länets mycket stora arbetsgivare Uddeholm inte visar sig stå på den stabila grund som man tidigare trott. På grund av att flera orter domineras av ett enda företag kan svårigheter också uppstå med sysselsättningen lokalt när den strukturomdaning som nu aktualiserats genomförs. Bilden är alltså inte vidare ljus och i den här situationen har det inte saknats kritiker som letat efter begångna fel och som utnämner syndabockar. Jag skall inte här försöka mig på att göra någon utredning om vem som bär skulden. Intressant är dock att notera den omsvängning som skett i debatten. Från att i början ha hävdat att problemen helt och hållet berodde på den nya regeringen har man nu kommit fram till att regeringen Fälldin inte kan lastas för konjunkturnedgången. Det var välgörande att höra herr Palme säga detta i gårdagens debatt. Den allvarligaste sidan av problemet är ändå ungdomsarbetslösheten —- det är alla överens om. Här måste alla möjligheter inventeras och alla krafter sättas in för att bereda våra ungdomar arbete. Det bör då också vara en meningsfull sysselsättning. Jag tror att ungdomarna är känsliga på den punkten — de vill inte känna sig vara en belastning utan i stället känna att de fullgör ett riktigt jobb. Vi har inte heller råd att förlora ungdomen, med tanke på det framtida Värmlands möjligheter. Jag skall inte ta upp någon debatt med mina socialdemokratiska länskolleger i de speciella Värmlandsfrågorna som de berörde i sina anföranden här i kammaren — den diskussionen kan vi föra på hemmaplan. Jag vill i stället använda de minuter som står till mitt förfogande till att peka på några åtgärder som jag betraktar som positiva och som är ägnade att inge en viss framtidstro. Det är i det här sammanhanget nödvändigt att påpeka att regeringen verkligen gjort vad på den ankommer för att rädda sysselsättningen i vårt län. Jag behöver inte exemplifiera de åtgärder som vidtagits och de stora belopp — ca en miljard kronor — som har getts ut som lån eller bidrag. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att regeringen, och speciellt industriminister Åsling, inte har sparat på krafterna när det har gällt att reda ut våra problem. En ytterligare positiv faktor är den av länsstyrelsen inrättade s.k. Värmlandsdelegationen vars huvuduppgifter enligt direktiven skall vara: För det första att medverka till att konkreta åtgärder skyndsamt sätts in för att öka antalet arbetstillfällen i länet; speciell vikt bör läggas vid en differentiering av sysselsättningen på orter med ensidigt näringsliv. För det andra att samordna de sysselsättningsskapande och produktionsbefrämjande insatser som dels görs inom länet av myndigheter, företag och organisationer, dels tillförs länet utifrån. För det tredje att medverka till att nya idéer initieras och prövas i länet när det gäller att skapa varaktig sysselsättning; även i dessa fall skall verksamheten vara inriktad på praktiskt handlande, men den måste kanske i vissa fall ges försökskaraktär. Delegationen skall upprätta kontakt med övriga länsorgan, kommuner, landsting och det övriga näringslivet samt med organisationer och institutioner som kan ha betydelse för delegationens möjligheter att öka sysselsättningen i länet. Arbetet från samhällets sida med att förbättra sysselsättningen skall i så stor utsträckning som möjligt ske inom ramen för redan befintliga institutioner, landsting och kommuner. Inom länet pågår en rad projekt med syfte att skapa varaktig sysselsättning. Här kan nämnas de insatser för att främja utvecklingen av nya produkter som görs inom företagareföreningen med hjälp av ett produktutvecklingsråd. Vidare har ett samarbete startats med Uddeholms AB i avsikt att till andra värmländska företag slussa produkter och produktidéer som inte passar in i bolagets egen verksamhet. Liknande projekt håller på att initieras med andra större företag i länet. Det pågår försök i kommunerna med att lösa industrilokalfrågan för nyetablerade och expanderande mindre företag med hjälp av nya grepp. En bred kampanj genomförs av näringsrådet och företagareföreningen med landstingsoch kommunmedel dels i Norge, dels inom länet för att främja affärsförbindelserna över riksgränsen. Delegationen skall medverka till att dessa och andra pågående projekt intensifieras och slutförs. Inom skogsbruksområdet undersöker skogsvårdsstyrelsen hur stimulans till ytterligare skogsvårdande åtgärder kan ges. Ökade sådana åtgärder fyller den dubbla funktionen att öka produktionsförmågan hos skogen och samtidigt — med omedelbar verkan — öka tillgången på arbete. På jordbruksområdet arbetar lantbruksnämnden bl.a. för att jordbruket särskilt i länets norra och västra delar skall kunna utgöra en värdefull komp letterande sysselsättningsmöjlighet. Delegationen skall särskilt arbeta för att öka möjligheterna för kvinnor och ungdom att få sysselsättning i länet. Dessutom skall de sedan länge svåra sysselsättningsproblemen i glesbygderna uppmärksammas. När det gäller att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten har kommunerna en viktig uppgift. Det är därför glädjande att se hur flera kommuner — trots det svåra ekonomiska läget — avsätter betydande medel för att kunna bereda kommunens ungdom arbete. Som ett exempel kan här nämnas Arvika kommun, där partierna i full enighet höjer skatten för att kunna ställa erforderliga medel till förfogande. Arbeten för ca 3 milj.kr. kan på så sätt sättas i gång, och de ungdomar som vill ha jobb får sådana inom kommunen. Även om den aktuella situationen är problemfylld finns det dock en god grund att bygga på när det gäller att skapa nya varaktiga arbetstillfällen i länet. Länet rymmer stora potentiella tillgångar. Det finns vidare livskraftiga företag och verksamheter som expanderar också i dagens situation. Pågående återuppbyggnadsarbete i drabbade företag visar på både en beslutsam vilja och konstruktiv fantasi. Om arbetet med att förbättra sysselsättningsläget i länet skall bli resultatrikt måste alla medverka. Det gäller företag, institutioner, folkvalda organ, organisationer och enskilda medborgare.

Herr talman! Jag har i motionen 1135 tillsammans med några andra ledamöter från Värmland och Dalarna påtalat de svårigheter många har att lyssna på lokalradion inom det egna distriktet. Kritik från ”gränsbefolkningen” har jag mött vid åtskilliga tillfällen, och många hävdar att de inte alls har någon nytta av lokalradiosändningarna. Med anledning därav for jag hösten 1976 till de gränstrakter i västra Sverige, där man klagat mera högljutt. Jag kan här inför kammaren intyga att mottagningsförhållandena för exempelvis dem som bor vid gränsen mellan Värmland och Dalsland är mycket dåliga. De kan helt enkelt inte lyssna på Värmlands lokalradios sändningar. Herr talman! Detta är en helt otillfredsställande situation, som jag fortfarande anser att vi bör åtgärda. Vad krävde vi i motionen 1135? Jo, vi framförde att det är högst väsentligt att samtliga länsinvånare får tillgång till lokalradion och kan avlyssna de dagliga sändningarna. Lokalradions start i många län emotsågs med stort intresse av samtliga länsinvånare — även folket i länens gränstrakter trodde att man nu om inte förr skulle få tillfälle att lyssna till sin egen regions radio. I efterhand kan vi klart konstatera att läget är oförändrat. Folk i gränstrakterna till Värmlands, Kopparbergs och många andra län sitter fortfarande i sina stugor och kan inte avlyssna sin egen lokalradio. Det är just den befolkningen som är mest isolerad och som får sin dagstidning mycket sent. Vi bör ge dessa människor prioritet och underlätta för dem att nås av lokalradion. Nuvarande förhållanden är alltså högst otillfredsställande. Motionen har remissbehandlats, och chefen för televerkets radiodivision anför bl.a. att det normalt räcker med en enkel bandkabelantenn som man kan tillverka själv och att man endast i en mindre del av fallen behöver mera påkostade antenner. Herr talman! Detta låter enkelt att genomföra, men jag tror att många människor inte klarar av att själva göra en sådan bandkabelantenn. Jag råkar känna många äldre människor som inte har en chans att klara detta själva. Det är inte bara en teknisk fråga, utan det gäller en i hög grad praktisk och kostnadskrävande åtgärd för den enskilde länsinvånaren, som därmed åsamkas kostnader som i princip bör åligga samhället. Chefen för lokalradion är litet mera positiv och menar att televerket bör ges erforderliga resurser för detta när det är möjligt. Vad säger då utskottet? Det hänvisar till remissvaren och vill betona värdet av att man steg för steg förbättrar lokalradions mottagningsförhållanden. Men till sist säger utskottet att motionen inte bör föranleda någon regeringsåtgärd och föreslår att man avstyrker den. Herr talman! Riksdagens ställningstagande i enlighet med utskottets förslag innebär att inte alla länsinvånare kan avlyssna lokalradion, och det innebär också ett nej till vårt yrkande i motionen. Jag skall inte orda mer i den här frågan, men jag vill säga att vi motionärer självfallet kommer att följa dess fortsatta behandling och återkomma om inte något händer inom en relativt kort tidsperiod.

Herr talman! Kulturutskottet lät remittera den här motionen dels till televerket, dels till SLAB, Sveriges Lokalradio AB. Av remissyttrandena framgår att man är starkt medveten om det problem motionen tagit upp och att man har för avsikt att åtgärda problemet så långt det över huvud taget går med nuvarande kända system. För att helt lösa problemet krävs nämligen ett nytt sändarnät utöver de tre vi nu har inom ljudradion. Det nya nätet, som medför att vi får ett program 4 inom ljudradion, skall då naturligtvis anpassas efter lokalradioområdena. Radioutredningen är positiv till ett införande av P 4, och det tycks även remissopinionen vara. I vår skall riksdagen fatta beslut om organisationen för radio och TV under nästa avtalsperiod. Det borde vara rimligt att anta att det beslutet kommer att innefatta ett P 4-nät för ljud = Nr 18 radion.

Herr talman! Ett enhälligt utskottsutlåtande över bl.a. en motion av Lars Ahlmark om ersättningsregler för naturreservat är inte något att dra upp en längre debatt om, men jag är ändå angelägen att till protokollet uttala några synpunkter. Orsaken till att jag inte reserverat mig till förmån för motionen är att — som utskottet antytt — man inte kan ta ståndpunkt i frågan, förrän man efter den fysiska riksplaneringens fullbordan fått möjligheter att överblicka omfattningen av alla reservat. Först då vet vi, om det över huvud taget är möjligt att tillgodose alla önskemål om reservat, och då får vi också ta upp till behandling formerna för ersättning. Utskottet har också i sin skrivning gett en liten fingervisning till den det vederbör att därvid ägna frågan om periodiska ersättningar ökad uppmärksamhet. Jag vill hävda att vad Lars Ahlmark tagit upp är en kärnfråga för hela reservatsystemet. Från naturvårdsverket har flera gånger påtalats den i förhållande till önskvärda reservatbildningar orimligt låga medelstillgången, och det är givet att engångsersättningar för intrång blir dyrare än om ersättningen utgår för ett eller flera år i taget, ungefär som ett slags arrende. Naturvårdsverket håller emellertid fast vid principen om engångsbelopp, huvudsakligen därför att detta är fördelaktigare för staten på längre sikt, eftersom det då blir den som tillgodogör sig ändringar i penningvärde 0. d. Periodiska ersättningar däremot följer den ekonomiska utvecklingen. Sådana mer eller mindre teoretiska spekulationer borde inte styra den här frågan. Här gäller det att skydda vad som anses värt att skydda, 133 och då får man inte fastna i stelbenta principer. Det är många reservat som nu inte kan komma till stånd därför att man inte har pengar till engångsersättningarna. Man skulle emellertid med en vidare tillämpning av periodiska ersättningar till samma årskostnad som nu kunna avsätta ett långt större antal reservat. Det är detta som jag ansett vara så väsentligt att jag vågat ta kammarens tid i anspråk några minuter för en kommentar till utskottets positiva skrivning, och jag yrkar härmed bifall till dess hemställan.

Herr talman! Jag skulle vilja säga ett par ord om Karin Ahrlands motion 1976/77:1214. Det är en motion som handlar om det för kammaren inte helt obekanta ämnet skyltar — eller det kanske är fråga om annonstavlor, reklamskyltar, vägvisare, anordningar etc. Vad är nu detta för någonting att ta upp kammarens tid med? Jo, tänk er den scenen att fyra regeringsråd sitter upptagna en lång stund, kanske i timtal, med att försöka avgöra om en skylt verkligen är en skylt eller en annonstavla eller en anordning eller någonting annat. Och varför gör de detta? Jo, därför att hur de skall definiera den är avgörande för enligt vilken lag hela frågan skall avgöras och hur tillstånd skall ges. Jordbruksutskottet säger i sitt betänkande att dessa regler finns i 22 § i naturvårdslagen. Det är riktigt, men sådana bestämmelser finns också i flera andra lagar, och det är detta den här motionen handlar om. Det är alldeles för tillkrånglat när sådana bestämmelser finns i alltför många lagar! Vi politiker brukar vara ganska snabba med att klaga på byråkraterna, men jag tycker att vi då också borde hjälpa byråkraterna genom en lagstiftning som gör det möjligt för dem att tolka lagen någorlunda enkelt — då kanske också de skulle visa ett litet mänskligare ansikte. Herr talman! Det finns anledning att återkomma i den här frågan.

Herr talman! Det förslag till ny bostadsförvaltningslag som riksdagen nu har att ta ställning till bygger ju på ett utredningsbetänkande av bostadsförvaltningskommittén, ett betänkande som f. ö. är enhälligt och innebär betydande förändringar på det här området i förhållande till den ordning som f.n. gäller. Statsrådet har på praktiskt taget alla punkter följt utredningens förslag, och det finns därför ingen anledning att uppehålla sig vid förslaget i dess helhet. Jag vill bara säga några ord om en enda punkt, där av någon anledning statsrådet Friggebo inte har ansett sig kunna ta ställning till utredningens förslag.

Utredningen föreslog för sin del att man skulle ålägga kommunerna att utge sådant förskott. Redan enligt gällande lagstiftning föreligger skyldighet för kommunerna att utge förskott på arvode till förvaltaren. Nu skulle denna skyldighet utvidgas till att också avse förskott av det slag som jag här något har exemplifierat. Statsrådet säger i propositionen att hon delar utredningens uppfattning att kommunerna bör åläggas denna skyldighet. Men hon uttrycker också förståelse för att kommunerna, så som skedde under remissbehandlingen, vände sig mot förslaget i den här delen och menade att denna uppgift borde läggas på staten. Inom utredningen menade f.ö. två ledamöter — av vilka jag var en — att staten borde ha denna uppgift. Men vi ansåg att det viktiga inte var vem som ålades skyldigheten. Det viktiga var att frågan löstes så att åtgärder kunde sättas in där de bedömdes erforderliga. Nu säger statsrådet att hon inte är beredd att lägga fram något förslag, hon menar att det är nödvändigt att ytterligare överväga frågan. I en motion som jag väckt tillsammans med några partikamrater har vi fäst uppmärksamheten på denna fråga och framhållit att det är nödvändigt att den får en snabb lösning. Det kan inte vara rimligt att svårigheter för regeringen att bestämma sig för vilken ordning som bör gälla i en fråga som såvitt jag förstår är nöjaktigt utredd skall leda till ett sådant uppskov med ställningstagandet att det kan bli svårigheter för förvaltaren att fullgöra de uppgifter som lagen ålägger vederbörande. Civilutskottet har för sin del sagt rörande vår motion: ”Utskottet delar motionärernas uttryckta uppfattning att det är angeläget att ge regler för snabb förskottering av vissa medel för särskilt förvaltad fastighetsdrift.

Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan men uttalar förhoppningen att statsrådet skall ta intryck av vad utskottet här har sagt och snart komma med ett förslag som fullständigar den nya lagstiftningen.

Herr talman! I motionen 1976/77:302 har Tage Adolfsson och jag begärt en översyn av gällande lagstiftning på räddningstjänstområdet. Vi vill åstadkomma en bättre samordning av de tillgängliga resurserna för räddningstjänst och åstadkomma ökade resurser för de regionala räddningstjänstinsatserna. Remissinstanserna, som är myndigheter med ingående kännedom om dessa problem, har varit positiva. Men utskottet menar att man bör avvakta det planläggningsarbete som pågår regionalt och lokalt, innan man överväger en resurssamordning. Jag menar att detta är att fördröja och att det är ett oriktigt resonemang. Under de tre år som planläggning nu pågått har man konstaterat brister både i fråga om den gällande lagstiftningen och i fråga om räddningstjänstresursernas omfattning, fördelning och samordning. Det vore därför rimligt att redan nu, parallellt med det pågående planläggningsarbetet, se över lagstiftningen och utreda möjligheterna till en bättre samordning. Det är oacceptabelt att räddningstjänstberedskapen fortfarande under flera år kommer att belastas av de angivna bristerna. Herr talman! Mot ett enigt utskott har jag inget yrkande, men det finns anledning att återkomma i ärendet.
Herr talman! Civilutskottets betänkande om räddningstjänsten saknar både reservationer och särskilda yttranden. Jag vill ändå foga några kommentarer till det och stryka under några av utskottets slutsatser. Jag skall begränsa mig till övervakningen och räddningstjänsten till sjöss. De önskemål som vi motionärer framfört måste vara välgrundade, eftersom de tillstyrks av praktiskt taget alla de remissorgan som yttrat sig över motionerna. Remissbehandlingen skedde under våren, och det var inte utan spänning man såg fram emot vad som skulle komma. Kunde riksdagsbehandlingen komma att leda till ett bifall eller ett tillkännagivande eller skulle regeringen fortsätta och slutföra arbetet med de tankar om en ny och övergripande utredning som den tidigare regeringen funderat kring? Utkast till direktiv fanns ju. Nu blev det en utredning med direktiv som i allt väsentligt täcker de önskemål som den socialdemokratiska motionen för fram, bortsett från några få ord i en mening. Jag vill därför bara lägga till två kommentarer. Den ena kommentaren är att jag självfallet inte har något emot att regeringen handlat i linje med våra motionsförslag. Om ett sådant arbetssätt tillämpades i större utsträckning skulle mycket vara att vinna. Den andra kommentaren är att de tidigare utredningarna var förhindrade att förutsättningslöst utreda en enhetlig kustövervakningsorganisation, som omfattade bl.a. sjöräddningen. Nu har i betänkandet ett enigt utskott sagt att direktiven för den i juli 1977 tillkallade utredningen ger utrymme för en utredning i enlighet med bl.a. vad som föreslagits i motionen 165 i detta avseende. Låt mig därför uttrycka det så, att det är högst troligt att om några ögonblick kommer även kammaren att förutsätta att utredningen undersöker och redovisar också frågan om en enhetlig organisation för räddningstjänsten till sjöss samt för sjöövervakning — en sammanhållen organisation, som då alltså inte behöver innebära att någon ny och helt fristående myndighet skall bildas. Jag tillhör, herr talman, de numera rätt många som tror att avsaknaden av en enhetlig sammanhållen organisation är kärnan i frågan och det som i dag ställer till oreda och förorsakar mycket bekymmer i verksamheten. Om utredningen därför inte uppfattar direktiven på detta sätt går den inte bara mot den tolkning riksdagen väntas ställa sig bakom utan fortsätter också ett i allt väsentligt redan genomfört utredningsarbete.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

Herr talman! I motionen 1286 hemställer vi motionärer om en utredning i syfte att samordna olika myndigheters resurser längs våra kuster till en effektiv havsövervakning och sjöräddning. Motionerna i de här frågorna har remissbehandlats av en mängd berörda myndigheter, vilka - som Per Olof Håkansson påpekade — nästan samtliga har tillstyrkt motionskraven. Nu har, som vi vet, handelsministern tillsatt en kommitté med uppdrag att utreda dessa ytterst väsentliga frågor. Enligt direktiven behövs klarare riktlinjer för ansvarsfördelning, arbetsuppgifter och befogenheter för den civila övervakningen till sjöss. Det anges vidare som nödvändigt att till utvecklingen anpassade organisationsoch ledningsformer fastställs, så att befintliga resurser utnyttjas på bästa sätt. Bl. a., säger man, behövs en genomgång av kustbevakningens och sjöpolisens verksamhet. Civilutskottet säger att det är värdefullt att en utredning om samordning och ledning i fred av övervakningen och räddningstjänsten till sjöss nu tillsatts. Direktivens utformning ger enligt utskottets mening utrymme för utredning också av alternativ med mycket långtgående samordning av myndighetsuppgifterna, bortsett då från bildandet av en ny och helt fristående organisation. Utskottet slutar med att förutsätta att utredningen får en sådan inriktning. Man kan tycka att motionskraven har tillgodosetts med detta. Det är väl riktigt. Jag vill dock göra ett litet påpekande. När så här många myndigheter och organisationer är inblandade i en fråga föreligger naturligtvis en risk för att det kommer prestige in i bilden och att detta försenar och försvårar ett utredningsarbete.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

Herr talman! Helge Klöver har frågat mig om vilka krav invandrarverket och regeringen ställer på invandrares äktenskap för att de inte skall betraktas som skenäktenskap. Den reglerade invandringen innebär att en utlänning som vill bosätta sig i Sverige skall ha uppehållsoch arbetstillstånd, innan han reser in i landet. Från denna regel finns vissa undantag, bl.a. att den som har kommit hit för att förena sig med nära anhörig, exempelvis make/maka eller sammanboende, får rätt att vistas och arbeta här även om ansökan om tillstånd skett efter inresan i Sverige. Den som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden med en i Sverige bosatt person får stanna här. Om parterna är gifta eller ej spelar mindre roll. Det väsentliga är att de sammanbor. Vidare skall förhållandet ha varat en viss tid och bedömas få en avsevärd varaktighet. Om dessa förutsättningar är uppfyllda godtas utlänningen som invandrare. Det kan givetvis i många fall vara svårt att från början bedöma om ett förhållande är seriöst och inte inletts enbart i syfte att kringgå invandringsbestämmelserna. I sådana tveksamma fall har följande praxis utvecklats. Tillstånd beviljas för ca sex månader i taget. I samband med varje ansökan om förlängning av tillståndet görs en utredning om parternas förhållande. I samband med en sådan ansökan kan utlänningen godtas som invandrare. Har sammanboendet upphört kan fortsatt tillstånd vägras. Givetvis måste alltid hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Under alla förhållanden godtas utlänningen som invandrare efter två års sammanlevnad.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Ullsten för svaret. Bakgrunden till min fråga är ett nyligen inträffat fall, som klart visar att de regler som ligger till grund för invandrarverkets och regeringens beslut kan få mycket olyckliga konsekvenser. Det har sålunda inträffat att en invandrare, som kom till Sverige för tre år sedan och som varit gift i mer än två år med en svensk flicka 141 och med henne fått ett barn, inte får sitt uppehållstillstånd förnyat på grund av att äktenskapet upplösts. Skilsmässan blev i och för sig en tragisk händelse, eftersom mannens önskan var att fortsätta äktenskapet. Tragiken blir nu ännu värre, då han på grund av skilsmässan blir tvingad att lämna Sverige. Han har funnit sig väl till rätta i vårt land, han har ett stadigt arbete och är mycket omtyckt av såväl arbetsgivare som arbetskamrater. Han trodde att han efter en så lång tid skulle kunna känna sig någorlunda säker på att få stanna i vårt land. Jag är fullt medveten om att vi måste ha en reglerad invandring just för att de som kommer hit skall få känna samma trygghet som vi andra. Men jag anser att reglerna inte får vara så kategoriska att mänskliga hänsyn inte skall kunna påverka ett beslut. Tillämpningen av reglerna kan ju faktiskt på det sättet motverka sitt syfte. Jag vill därför fråga Ola Ullsten, om han är beredd att se över de regler som tillämpas av invandrarverket i sådana här fall,
Herr talman! Det är precis som Helge Klöver själv påpekade.

Samtidigt är det klart, att när man skall göra bedömningar av två personers förhållanden, finns det knappast några möjligheter att ha helt strikta regler. De hänsyn som Helge Klöver efterlyser — hänsyn till omständigheter och till de enskilda fallen och hänsyn till vad som är mänskligt rimligt att besluta från myndigheternas sida — tas i bedömningarna. Jag kan inte se att de regler som nu gäller är otillfredsställande på något sätt. Jag har alltså inte för avsikt att se över den lagstiftning som det här handlar om. Däremot är vi i varje enskilt fall — och alla bedömningar görs individuellt — beredda att mycket noga pröva alla fakta som finns och så långt det över huvud taget är möjligt, inom ramen för den lagstiftning vi har att hålla oss till, ta de mänskliga hänsyn som Helge Klöver efterlyser.
Herr talman! Jag kan inte bedöma invandrarverkets utredningar mer än i de speciella fall där jag har haft möjlighet att se vilken verkan de har haft, och i det här fallet tycker jag att vederbörande har drabbats otillbörligt hårt genom att man har följt reglerna så strikt som man har gjort.

Herr talman! Vi är båda förhindrade, av naturliga skäl, att gå in i en diskussion av det konkreta fall som föranlett Helge Klövers fråga. Men vi känner båda till att äktenskapet varade under kort tid och att sammanboendet varade under ännu kortare tid. Det är klart att sådana faktorer läggs in i bedömningen av hur man skall betrakta förhållandet.

Herr talman! Olof Palme har frågat statsministern om ekonomiministerns uttalanden under våren och försommaren rörande den svenska kronans ställning och den svenska valutapolitiken har hela regeringens stöd. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Tisdagen den 18 oktober 1977 besvarade jag en av Kjell-Olof Feldt till statsministern ställd likalydande fråga. Som svar på den av herr Palme nu ställda frågan kan jag därför hänvisa till det uttömmande svar jag förra veckan gav herr Feldt. För herr Palmes information vill jag emellertid tillägga, att inom vederbörande departement utarbetade förslag till svar på interpellationer och frågor alltid underställs samtliga regeringens ledamöter för granskning och godkännande. Bakom det svar jag lämnade herr Feldt står alltså hela regeringen.

Herr talman! Det är kanske litet svårt att tacka för svaret, eftersom jag inte bett att få höra vad herr Bohman tycker. Min fråga är ställd till herr Fälldin i hans egenskap av regeringschef i Sverige. Det är en typ av fråga som ställs i alla parlament och som därvid regelmässigt besvaras av regeringschefen, eftersom den berör en enskild ministers förtroende i eller representativitet för den samlade regeringen. Samma fråga ställdes tidigare av Kjell-Olof Feldt till statsministern, varvid den besvarades av herr Bohman. Eftersom det kunde tänkas att det var av något slags prestigeskäl som herr Fälldins svar då uteblev — att han endast besvarade frågor av partiledare vid sina ganska sällsynta framträdanden här — ställde jag på nytt samma fråga. Statsministerns svar uteblev emellertid uppseendeväckande nog även denna gång. Det kan tänkas två förklaringar till detta handlingssätt. Den ena förklaringen är att herr Fälldin i realiteten frånsäger sig det yttersta ansvaret i regeringen för valutapolitiken och därför på detta område icke fullgör sin uppgift som regeringschef. Man skulle kunna kalla det för en partiell avgång till förmån för den moderate ekonomiministern. Det torde vara vad många människor misstänker. Den andra förklaringen är att herr Fälldin på i och för sig goda grunder icke anser sig vilja eller böra offentligen försvara sin ekonomiministers lösmynthet. För denna tolkning talar den av herr Fälldin godkända intervjun i LO-tidningen den 8 september, där han nogsamt underlåter att på direkt fråga stödja herr Bohman. Efter att herr Fälldin sagt att herr Bohmans uttalande var ”en, skall vi säga, teoretisk genomgång av tänkbara effekter av en svensk devalvering”, fortsätter han: ”Men det är fullt klart att varje uttalande, var det än kommer ifrån, om att en devalvering står för dörren föder ytterligare spekulationer.” Däri kan jag helhjärtat instämma, och det är naturligtvis särskilt allvarligt när det är ekonomiministern som gör uttalandena. Oavsett vilken förklaring — den partiella avgången eller den mer än partiella desavoueringen av herr Bohman — som är den riktiga finner jag det ytterligt uppseendeväckande att statsministern icke skapar klarhet, icke fullgör sin vanliga parlamentariska skyldighet att svara på frågor. Något mer ämnar jag inte tillägga i den här debatten. Jag får i andra sammanhang diskutera med herr Bohman. Visserligen betvivlar jag det inte, men jag finner det för dagen föga intressant att få reda på huruvida herr Bohman har förtroende för sig själv eller icke.

Herr talman! Allan Åkerlind har frågat mig om jag anser att gällande permissionsbestämmelser inom kriminalvården är tillfredsställande. Som bakgrund till frågan har hänvisats till ett fall då en intern, som avvikit under permission från en kriminalvårdsanstalt, nästan omedelbart efter det att han härefter gripits av polis och överförts till kriminalvårdsanstalten i Västerås beviljats permission, från vilken han inte återvänt. Detta ärende är f. n. föremål för utredning av justitieombudsmannen. Jag vill därför nu inte göra något uttalande med utgångspunkt i detta enskilda fall. Bestämmelserna om permission inom kriminalvården är sedan en tid föremål för översyn av en arbetsgrupp inom justitiedepartementet med styrelsen, Arbetsgruppen har inga särskilda direktiv utan har frihet att Fredagen den förutsättningslöst pröva behovet av ändringar och reformer. Detta gäller 28 oktober 1977 inte bara författningsbestämmelser utan också organisatoriska och andra = praktiska frågor. Resultatet av gruppens arbete kommer att föreligga inom Om permissionsbekort. Det blir då aktuellt att ta ställning till frågan om ändringar är på — stämmelserna inom kallade i gällande permissionssystem.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är att jag vid flera tillfällen ställt mig undrande inför att permission kunnat beviljas så generöst inom kriminalvården. Särskilt gäller detta det i frågan påtalade mycket uppmärksammade fallet där en intern rymt från Umeåanstalten. Efter ca en och en halv månad greps han av polisen i Härnösand, sedan man fått upp ett spår efter en serie brott. Han bad att få komma till kriminalvårdsanstalten i Västerås, och man ordnade så att han fick som han ville. Mannen fick ny permission redan dagen efter ankomsten till Västerås. Fyra dagar senare efterlystes han på nytt eftersom han inte återkommit till anstalten. Nu är den här frågan, som justitieministern säger, föremål för JO:s prövning, och vi får hoppas att det blir klarlagt om det gått rätt till eller inte. Men ingen kan väl förvåna sig över att polismännen ibland undrar varför de skall behöva utsätta sig för olika risker vid infångandet av kriminella element, som kan vara beväpnade med både knivar och skjutvapen och kanske också påverkade av droger, när det kan gå till så i fortsättningen. Här har en intern tydligen begått flera brott under den tid han varit på rymmen. Helt riktigt sätts då hela apparaten i gång gång för att få tag i honom. Det kostar tid och pengar — förutom riskerna vid infångandet —- och sedan visar det sig att allt varit helt meningslöst! Det måste enligt min mening vara något fel på permissionsreglerna, särskilt som Västeråsanstalten i det aktuella fallet uppgivit att permissionsgivningen skett helt efter de normer som finns. I det aktuella fallet fick internen komma till den anstalt där han ville vara. Det må väl vara hänt. Men gällande regler får inte vara så löst utformade att anstaltsvistelsen för internerna blir som en lekstuga, så att de stannar kvar bara så länge de själva vill. Permissionen kan vidare inte få vara en absolut rättighet, oavsett hur internen har betett sig. Jag har sett på de olika bestämmelserna och permissionsreglerna och funnit att det är litet svårt att där läsa ut vad som skall hända om en intern inte har skött sig. I 1125 i kriminalvårdsstyrelsens vårdcirkulär nr 1/1974 står det: ”Enbart på grund av rymmning eller permissionsmissbruk får intagen ej förvägras ny permission under längre tid från återkomsten till anstalt.” Det är enligt min mening litet lösligt uttryckt, men jag hoppas att den arbetsgrupp som nu ser över bestämmelserna kommer fram till en vettigare ordning.

Herr talman! Bengt Wiklund har frågat mig om jag kan redogöra för hur jag tänker mig att ordna ansökningsförfarandet för gymnasieelever som avser att påbörja högskolestudier vårterminen 1978 och hur man i framtiden kan lösa problemet med att kunna tillgodoräkna studier som bedrivs under en viss termin vid antagningen inför påföljande termin. Sista ansökningsdag för den centrala antagningen till statlig högskoleutbildning fastställs av universitetsoch högskoleämbetet. Jag har under hand inhämtat att det vid antagningen inför vårterminen 1978 inte är möjligt att beakta resultat av studier som slutförs efter anmälningstidens slut den 1 november innevarande år. Det skulle fordra att man lägger in en ny rutin i antagningsarbetet av en sådan omfattning att man riskerar att allvarligt störa hela den centrala antagningen inför våren. Universitetsoch högskoleämbetet arbetar emellertid på att inför nästa antagning kunna ta hänsyn till studieresultat som kan redovisas först efter anmälningstidens utgång. Jag delar uppfattningen att de som fullföljer studier för behörighet en termin skall ha möjlighet att bli antagna till högskolan påföljande termin. Jag vill emellertid erinra om att kompetenskommittén i sitt betänkande om behörighet och antagning till högskoleutbildning uppmärksammade detta problem utan att kunna anvisa någon lösning när det gällde allmänna utbildningslinjer. Frågan var, enligt kommittén, svår att lösa också för enstaka kurser. Jag vill likväl framhålla att jag anser det angeläget att få en lösning på problemet redan till antagningen inför höstterminen 1978, för att de vuxenstuderande, som detta närmast gäller, skall få rimliga möjligheter att slippa avbrott i sina studier. Jag är också övertygad om att universitetsoch högskoleämbetet kommer att arbeta med detta mål för ögonen. Jag vill också peka på att de som söker till ospärrad utbildning, särskilt till sådan som har lokal antagning, torde ha lättare att få tillstånd att lämna vissa uppgifter efter anmälningstidens utgång.

Herr talman! Jag vill ge herr Wiklund rätt i att detta inte är tillfredsställande, och det framgick av mitt svar. Om man skall försöka förklara varför det har blivit så här, så har det naturligtvis att göra bl.a. med att tiden mellan höstterminens slut och vårterminens början är mycket kort. Det är inte fråga om ett sommarlov utan ett kort jullov. Dessutom har antagningsarbetet i den nya högskolan blivit åtskilligt mera komplicerat. Vi har fler utbildningslinjer vid den centrala antagningen än förut, och fler linjer är antagningsbegränsade. Man har också tagit in utbildningar som tidigare hade en egen antagning. Detta har ju många fördelar för de studerande, men det har också den här nackdelen. Antagningsreglerna har också blivit mera komplicerade. Det är i sin tur en följd av att fler grupper nu har fått behörighet att gå in vid högskolan, men också en följd av att vi ger poäng för t.ex. arbetslivserfarenhet — och det tycker vi ju båda är bra. Jag vill alltså på det här sättet förklara varför det har varit svårt att få fram ett system som kan ta hänsyn även till höstterminens betyg. Men jag vill gärna säga att situationen inte är tillfredsställande, och jag hoppas att en ändring härvidlag skall kunna ske.

Herr talman! Wiggo Komstedt har med utgångspunkt från ett programinslag i ljudradion den 18 oktober frågat mig om jag inför riksdagen vill redovisa min och regeringens syn på sådan programverksamhet vid Sveriges Radio. Enligt gällande avtal mellan staten och Sveriges Radio skall Sveriges Radio med ensamrätt avgöra vilka program som skall sändas. Avtalet föreskriver bl.a. att Sveriges Radio i programverksamheten skall hävda de grundläggande demokratiska värdena. Radionämnden har i uppgift att granska programverksamheten och avgöra huruvida Sveriges Radio utövar sin ensamrätt opartiskt och sakligt och i övrigt i enlighet med avtalet med staten. Som jag tidigare anfört med anledning av liknande frågor är det enligt min mening en viktig princip att företrädare för regeringen avstår från att kommentera enskilda program.

Herr talman! Bristande omdöme visas allt oftare av Sveriges Radio och TV. Allt fler människor upprörs av denna omdömeslöshet. Inget annat område i samhället kritiseras så ofta av så många. I brev och te lefonsamtal, på föreningsmöten, på gator och torg framförs denna kritik allt starkare. Det går inte, herr talman, att från talarstolen i Sveriges riksdag återge de ord som fälls över Sveriges Radio och TV av människor ute i samhället. Ord som skandal låter i den jämförelsen som honung. Det brukar talas om stora grupper i samhället när det gäller tiotusentals människor. Jag vågar påstå att här gäller det en opinion från miljontals svenska medborgare. Denna opinion kan inte få förbli ohörd av Sveriges riksdag och Sveriges regering. Det kan inte framhållas tillräckligt ofta att ett monopolföretag som Sveriges Radio har ett extra stort ansvar när det gäller objektiviteten. Jag har under årens lopp vid olika tillfällen tagit upp frågor som rör Sveriges Radio, och jag kommer att fortsätta kritiken när den är befogad. Det programinslag som jag har aktualiserat i min fråga till utbildningsministern är enligt min mening ett slående exempel på ett ganska grovt övertramp. I sitt svar hänvisar utbildningsministern till gällande avtal. Jag har fått samma svar av utbildningsministerns företrädare i ämbetet - jag kan det och vet hur det lyder. Det är därför som jag i min fråga har efterlyst nuvarande utbildningsministerns och den borgerliga regeringens syn på de här frågorna. Vi vet att avtalet mellan Sveriges Radio och staten går ut nästa år. Svenska folkets dom kommer att bli ovanligt hård över den minister och den regering som inte vågar tackla de här frågorna. Jag skall inte värna om den minister eller den regering som inte törs göra en attack på Sveriges Radio. Det är för mig besvärande såsom tillhörande ett av regeringspartierna att regeringen inte törs röja om ordentligt i radiohuset nästa år när avtalet löper ut.
Herr talman! Regeringens syn på principerna för programverksamheten kommer vi självfallet att ge uttryck för i den proposition som vi skall avlämna till riksdagen i år. Prövningen av ett enskilt program skall ske genom radionämnden. Så sent som i går hade ännu ingen anmälan kommit in till radionämnden om det program som tycks ligga bakom Wiggo Komstedts fråga.
Herr talman! Det kan väl vara på det sättet när det gäller den kritik som inte tystnar, herr utbildningsminister, att man har ledsnat på att framföra den till den radionämnd som trots allt tydligen har en permanent paragraf när man behandlar de här frågorna, som strängt taget alltid friar den programansvarige. Jag skulle tro att det ligger till grund för att ingen anmälan har gjorts. Jag har inte gjort anmälan. Jag tycker att det inte är speciellt intressant, utan jag har tagit upp frågan i riksdagen därför att jag har förmånen att tillhöra det svenska parlamentet och där kan diskutera dessa frågor. Jag menar inte att programmet som sådant är mindre olämpligt därför att det inte råkar vara anmält. Jag tror, utbildningsministern, att här måste till inte små justeringar, utan verkligt konkreta åtgärder! Inte kan väl utbildningsministern vara alldeles oberörd. Funderar aldrig utbildningsministern över all den kritik som riktas mot Sveriges Radio? Den måste ha kommit även utbildningsministern och hans partikamrater till del ute på mötena.
Herr talman! Jag får varje dag brev med klagomål mot Sveriges Radios programverksamhet och mot enskilda program. Tålmodigt svarar jag på alla dessa brev direkt till dem som skriver. Där säger jag, ungefär som jag gjorde i svaret till Wiggo Komstedt, att anmärkningar mot enskilda program skall ställas till radionämnden och att synpunkter på programverksamheten i allmänhet skall ställas till Sveriges Radio och dess ledning. Det är riktigt att den svenska riksdagen under våren 1978 kommer att få ta ställning till frågan om utformningen av ett framtida avtal. Vid den tidpunkten är naturligtvis både regeringens företrädare och riksdagsmännen oförhindrade att ge sina synpunkter på principerna för det framtida avtalet.
Herr talman! Det är naturligtvis mycket artigt av utbildningsministern att besvara alla brev som kommer till honom och som rör Sveriges Radio. Jag förmodar att det är väldigt arbetsamt att ta hand om den brevskörden, så stor som den måste vara. Men jag tror att det hade varit bättre om utbildningsministern hade lagt ner sin energi på att till Sveriges Radios ledning framföra den kritik som ligger till grund för svenska folkets klagomål i de många brev som utbildningsministern uppenbarligen får och tala om hur människorna i vårt land ser på programverksamheten. Då hade, tror jag, brevskörden kommit att avta.
Herr talman! Jag kommer även i fortsättningen att i mina relationer till Sveriges Radio följa gällande lag och ordning.

Herr talman! Sture Palm har frågat mig om jag är beredd att ge kammaren en orientering om regeringens syn på filmcensurfrågorna och vilka åtgärder som man är beredd att vidta för att bekämpa underhållnings = Nr 19 våldet i film och TV. Fredagen den Enligt biografförordningen måste all film som skall visas offentligt 28 oktober 1977 vara godkänd av statens biografbyrå. I förordningen anges på vilkagrun= = der biografbyrån får förbjuda en film helt eller delvis. De viktigaste av Om åtgärder för att dessa är då visningen på grund av det sätt på vilket händelserna skildras bekämpa underoch det sammanhang i vilket de förekommer kan verka förråande eller — hållningsvåldet i skadligt upphetsande eller förleda till brott. Dessutom finns möjligheter — film och TV för biografbyrån att ingripa mot filmer på utrikeseller försvarspolitiska grunder eller då visning uppenbarligen skulle strida mot allmän lag. I fråga om visning för barn gäller dessutom att en film eller en del av en film inte får godkännas för visning för barn under elva år eller för barn som fyllt elva men inte femton år om den kan vålla dem psykisk skada. I en proposition som nu ligger på riksdagens bord föreslås ytterligare en åldersgräns vid sju år. Regeringen har uppdragit åt den kommitté som skall utreda frågan om en ny yttrandefrihetsgrundlag att överväga om det finns tillräckliga skäl att behålla någon form av vuxencensur på filmens område. Om kommittén skulle stanna för att vuxencensuren bör avskaffas, får den enligt sina direktiv bl.a. överväga om i stället möjligheterna att ingripa i efterhand bör utvidgas genom en bestämmelse om pornografi och våldsframställningar. I de fall då den nuvarande regeringen har avgjort besvär över biografbyråns beslut i filmcensurärenden har samma praxis följts som tidigare. När det gäller televisionsprogram är det radionämndens uppgift att övervaka att programverksamheten bedrivs i enlighet med radiolagen och Sveriges Radios avtal med staten. Nämnden har vid flera tillfällen visat att den ägnar våldsskildringarna en fortlöpande uppmärksamhet. Genom ett beslut den 31 mars i år prövade nämnden inte mindre än 36 deckaroch science fictionprogram på eget initiativ. Programmen hade sänts under första halvåret 1976. Till utgångspunkt för sin bedömning av underhållningsvåld har radionämnden ett uttalande av 1960 års radioutredning att programmen inte får ”förhärliga råhet och brutalitet”. Frågan om våldsinslag i televisionsprogram har också behandlats av den nu aktuella radioutredningen. Remissbehandlingen av betänkandet är nyligen avslutad. Jag räknar med att denna fråga kommer att behandlas i en särskild proposition under detta riksmöte. Till sist: I varje sammanhang där censur diskuteras finns det anledning att påminna om de principiella betänkligheter från yttrandefrihetssynpunkt som finns mot varje form av förhandsgranskning på kulturområdet. Det faktum att man starkt ogillar en åsikt eller en uttrycksform innebär inte att man bör ha rätt att förbjuda den. I ett demokratiskt samhälle är det alltid inskränkningarna i yttrandefriheten som måste motiveras.

Herr talman! Först ett tack till utbildningsministern för svaret på min interpellation. Naturligtvis hade jag väntat mig mera konkreta besked och klart uttalade tankar om hur statsrådet ser på problemet underhållningsvåld i film och TV. Innehållet i biografförordningen och radionämndens uppgifter är självklart av intresse. Men med hänsyn till utbildningsministerns tidigare engagemang i radionämnden och det faktum att jag under tolv år varit ordförande i statens filmgranskningsråd är det inga speciella nyheter för någon av oss. Med hänsyn till dessa engagemang upplever jag statsrådets referat närmast som att bjuda bagarbarn på bröd. Med tanke på frågans förnyade aktualitet hade jag väntat mig — om inte ett ställningstagande, så väl en deklaration beträffande dessa problem. Därav blev nu inte mycket utöver hänvisningen till en planerad proposition i radiofrågorna och ett pågående utredningsarbete i yttrandefrihetsfrågor. Jag skulle naturligtvis inte ställt denna fråga om inte allt fler människor givit uttryck för en berättigad oro inför det allt brutalare och avhumaniserade våld som visas i film och TV. Denna oro har senast kommit till uttryck vid biskopsmötet, som i en skrivelse till Svenska ekumeniska nämnden kräver ”en mycket bred aktion mot det ökande våldet i samhället och mot de sadistiskt destruktiva inslagen i film och TV”. Biskopsmötet framhöll att man vill ”effektivt kunna rida spärr mot de starka ekonomiska intressen som ligger bakom detta ökande våldsutbud och som hänsynslöst utnyttjar människors behov av spänning och sensation”. Nu har emellertid varken statens biografbyrå eller statens filmgranskningsråd varit overksamma på detta område. På filmgranskningsrådets rekommendationer har 15-20 långfilmer per år totalförbjudits. Som mest har vi varit uppe i ett 30-tal totalförbjudna filmer på ett år. I biografbyråns verksamhet ingår att årligen granska 350-400 långfilmer, 500-600 kortfilmer och 200 reklamfilmer. Det innebär — utöver totalförbuden — att man klipper en halv mil filmvåld varje år. Det handlar nästan enbart om våld — ett våld som har blivit allt brutalare med åren. Jag vill starkt understryka att vi ingalunda sysslar med smakcensur. Om det vore fallet skulle verkligen inte många liknande filmer kunna passera efter en sådan granskning. När det gäller den pornografiska filmen torde numera de mest hängivna sexliberalerna få sitt lystmäte. Våra ingrepp gäller således våldsutbudet. Det är det som djupt oroar oss, och vi tror att de forskare har rätt som varnar för våldets tillvänjningseffekter. Dessa förmodade tillvänjningseffekter har behandlats bl.a. i ett par uppmärksammade amerikanska och engelska undersökningar. Jag skall inte gå in på dessa undersökningar i detta sammanhang, men jag är mycket förvånad över att utbildningsministern i sitt interpellationssvar inte redovisat forskningsläget i Sverige på detta speciella område. Kan det möjligen bero på att det inte finns så mycket att redovisa? Kan vi därför vänta oss att, innan censurfrågan tas upp för avgörande, en ingående forskningsverksamhet genomförs och redovisas? Innan det har skett är det enligt min mening minst sagt aningslöst att starkt begränsa de möjligheter som nu finns för att motverka denna utveckling. För några år sedan fick vi föga förståelse för det arbete som vi satts att sköta när det gäller filmutbudet. Under senare år har vi fått uppleva ett växande stöd från såväl allmänhet som filmsakkunniga när det gäller att söka hejda det rena underhållningsvåldet. Jag förstår utbildningsministerns dilemma. I departementets skrivbordslådor ligger alltjämt filmcensurutredningens betänkande från 1969. Många av statsrådets partivänner har gång efter annan under den socialdemokratiska regeringens tid — då var de riksdagsmän, nu är de statsråd — begärt att förhandsgranskningen av film skulle upphöra, helst omedelbart. Att den socialdemokratiska regeringen inte omedelbart tog ett sådant initiativ ansågs vara ett utslag av obeslutsamhet — vissa liberala tidningar talade om politisk feghet. Dessa hejarop har nu tystnat, och betänksamheten har blivit mer allmän. Den mest remarkabla vändningen i denna fråga svarar den nuvarande socialministern för. Som riksdagsman var han ledamot av filmcensurutredningen, som krävde att censuren skulle avskaffas. Men i en interpellationsdebatt några år senare — det var 1976 — utslungade han följande till den dåvarande socialdemokratiske utbildningsministern: ”Herr talman! Är inte det material som finns tillgängligt och som visar massmediavåldets negativa påverkan och effekter tillräckligt för att statsrådet redan nu skall gå från ord till handling?” Detta kan man verkligen kalla att vända på klacken. Dess bättre är han numera inte ensam i denna omprövning. Utbildningsministern kan ju alltid ta ett samtal med sin regeringskollega socialministern, som en gång var kallad som sakkunnig i filmcensurfrågan. Även de nuvarande arbetsmarknadsoch biståndsministrarna, som tidigare har utvecklat stor aktivitet på detta område, borde ha intresse för denna frågas fortsatta behandling. Jag vill understryka att filmgranskningsrådets ledamöter inte är några censuranhängare — tvärtom. De flesta av oss åtog oss jobbet med sikte på att få säga farväl till censuren. Men den utveckling som har ägt rum under senare år finner vi förfärande. Jag ser lika litet som biskopsmötet en lösning i att införa strängare censur och förbud och fäster stort avseende vid formuleringen i skrivelsen att man ”syftar till positiva och förebyggande åtgärder”. Det är främst positiva och förebyggande åtgärder som behövs för att möta ett uselt filmutbud. Många sådana åtgärder presenterades också i den senaste filmutredningen. Den socialdemokratiska regeringen framlade en del förslag men fick inte tillfälle att fortsätta arbetet. Enligt min mening kan inte filmcensurfrågan frikopplas från en aktiv och framåtsyftande filmpolitik. Därför hade det onekligen varit av intresse om kammaren av utbildningsministerns interpellationssvar fått veta hur dessa återstående reformförslag skall förverkligas. Därav blev nu intet. Trots ett sexårigt arbete i filmutredningen kan man så här i efterhand vara klar över att ytterligare problem borde ha behandlats. Ett av dessa är onekligen filmbranschens marknadsföringsfrågor. Den märkliga biografannonseringen ger inte på långa vägar en rättvisande bild av det samlade utbudet. Ofta tycks tyvärr den regeln gälla: ju uslare filmer desto mer braskande annonser. Under senare tid har en vaksam opinion börjat uppmärksamma dessa frågor. Filmbranschen tycks arbeta under mottot: allting går att sälja med mördande reklam. Dess värre har man lyckats. Den mördande reklamen säljer många mord per kväll. Den kvalificerade våldspornografin har på detta sätt fått en stor marknad. Den frågan, herr utbildningsminister, vore väl värd en analys när vi nu förhoppningsvis skall gå vidare med den nya filmpolitiken. Dessa frågor ligger inte så väl till för konsumentombudsmannen trots vissa rop på hans ingripande. Att allmänhetens pressombudsman är så inaktiv när det gäller texten för en del av dessa bedrövliga produkter understryker oklarheten på detta område. Men pressetiken har kanhända ”inte nått ända fram” till denna typ av annonser. Så några ord, herr talman, om de spekulationer som efter ett regimskifte i kanslihuset lätt kan uppstå beträffande en eventuell kursomläggning i synen på underhållningsvåldet. Naturligtvis kan dessa farhågor uppstå när regeringen efter att besvär har anförts av vissa filmbolag släpper loss mer våldsscener än vad vederbörande granskningsmyndighet vill vara med om. Mycket tyder på att besvärsärendena kommer att öka i förhoppningen att marknadskrafternas osynliga hand skall fungera bättre än biografbyråns försiktiga sax även när det gäller vissa klipp för att komma till rätta med det kvalificerade underhållningsvåldet. En del kan tro att det skulle stunda gyllene tider för dessa affärsmän. För här handlar det helt enkelt om simpla affärer och inte om kultur.

Herr talman! Jag vill gärna försäkra Sture Palm att jag känner en djup och stark oro för det tilltagande våldet både såsom det visas på biografdukarna och som det framträder i TV-rutan. I samband med att radiopropositionen presenteras måste jag självfallet ta upp frågan om våldet i TV. Jag hoppas att det skall bli möjligt att också i någon mån redovisa forskningsläget. Det har inte varit möjligt för mig att göra det i detta svar, främst av tidsskäl. Det är ett mycket omfattande material, och jag har bedömt det så att när man från min och regeringens sida skall redovisa våra uppfattningar, måste det föregås av ett ganska omfattande arbete. Det pågår, och jag hoppas, som sagt, att vi senare skall kunna redovisa det. Jag vill gärna också säga att det naturligtvis är skillnad på TV som medium och filmen. De som går och ser biograffilm gör ju själva en aktiv insats, bl.a. genom att betala en biljett. Det som visas på TV-rutan kommer in i alla svenska hem, och det är omöjligt att hålla barn och ungdom borta från de inslag som har utpräglad våldskaraktär. Redan det gör att det är angeläget att se över frågan vilka krav man bör ställa på Sveriges Radio i detta avseende. Sture Palm tog upp ett par synpunkter som har framförts av andra regeringsledamöter i deras tidigare roll som riksdagsledamöter. Det är väl ingen hemlighet att det har funnits delade meningar om behov och omfattning av filmcensuren. Också jag har en uppfattning i den frågan. Jag har aldrig tillhört dem som hävdat att det skulle vara möjligt att utan vidare avskaffa filmcensuren. Jag är alldeles övertygad om att vi i varje fall behöver ett sådant instrument för en granskning av de filmer som skall visas för barn. Samtidigt tror jag att det är viktigt att vi är vakna över att denna fråga ständigt måste vara föremål för prövning. När regeringen därför har gett massmedieutredningen i uppdrag att även se på denna fråga, så har det skett främst mot bakgrund av att denna utredning skall syssla mer allmänt med dessa frihetsfrågor. Det vore underligt om man inte då också skulle pröva frågan om behovet av och utformningen av en vuxencensur på filmens område. Men av direktiven framgår även att det inte är fråga om en beställning av ett avskaffande av filmcensuren utan om en förutsättningslös utvärdering och prövning, och det torde dröja några år innan denna utredning är klar med detta arbete. Alla partier och alla regeringar har ju problem med denna fråga. I departementet har jag hittat inte bara faktasammanställningar på området utan också utkast till nästan färdiga propositioner i både den ena och den andra riktningen. Det vittnar om den vånda som både den förutvarande och den nya regeringen och enskilda regeringsledamöter känner inför denna komplicerade fråga. Jag kan väl personligt få säga att bland de mera svåra uppgifterna i det uppdrag jag just nu har är detta att till sist avgöra om besvär skall leda till att beslut av biografbyrån skall omprövas eller inte. Jag har naturligtvis tagit ett starkt intryck av de filmer som jag hittills har haft skyldighet att se på ämbetets vägnar. När det gäller samtliga de filmer som har varit totalförbjudna av byrån har ju besvären avslagits. Jag har däremot upphävt klipp i ett par fall. I det ena gjorde jag det därför att jag uppfattade filmen som klart dokumentär till sin karaktär. Den andra gången gjorde jag det därför att filmen hörde hemma i en genre som närmast är att bedöma som en parodi på våldsfilmer. I sådana fall kan man ha olika uppfattningar. Men det är kanske inte så mycket att diskutera från riksdagens talarstol. Jag hoppas alltså att jag i samband med radiopropositionen skall kunna redovisa min syn på våldsinslag i TV-programmen. Det finns säkert anledning att återkomma även till frågan om vad som kan göras positivt för att motverka de ökade våldsinslagen på filmens område. Jag hoppas också att vi i budgetpropositionen skall kunna presentera vissa förslag till stödinsatser för svensk film som kan vara ett sätt att möta de krav som biskopsmötet har ställt. De förslagen skulle snarare ha till syfte att vidta förebyggande och positiva åtgärder än till att införa strängare censur och förbud. Jag har inte kunnat redovisa det här i interpellationssvaret av det enkla skälet att det just nu pågår en budgetprövning som även omfattar de här avsnitten. Jag tror att det finns anledning för oss att återkomma både till principfrågorna och till de praktiska ställningstagandena till åtgärder på filmens område.
Herr talman! Jag skall inte förlänga dialogen med så många ord, men det skulle kunna sägas mycket om den utveckling som skett under senare år. Som jag sade förut har vi blivit förfärade över den utveckling som är på gång, och vi finner det angeläget att man vidtar kraftiga åtgärder. Nu är dilemmat att det tydligen finns förhoppningar hos en del grossister i underhållningsvåld att det nu skulle vara fråga om nya signaler, och det kan vi avläsa i det ökade antalet besvärsärenden. Man vill få tidigare beslut undanröjda, vilket ger oss mycket mer arbete. Skulle vi fatta utbildningsministerns svar på det sättet att någon förändring i den tidigare policyn icke är att vänta, hoppas jag att den hälsningen går fram till just dessa grossister.
Herr talman! Av mitt svar framgår att regeringen har tillämpat samma praxis som den förutvarande regeringen, men jag föreställer mig att de som producerar film gärna vill testa både en ny utbildningsminister och en ny regering inför ställningstaganden i konkreta frågor, och den rätten har de ju. Jag skulle gärna vilja tillägga att det finns mycket man ogillar som man inte kan förbjuda, och jag erinrar mig att det i en av Olaus Petris domarregler står: ”Lagen gillar icke allt det hon icke straffar.” Så tycker jag det är även på det här området. Det finns mycket av det vi inte förbjuder som jag personligen och många människor djupt kan ogilla.
Herr talman! Utbildningsministern säger att det är klart att filmbranschen vill testa en ny regering i frågan. Ja, dess värre, herr utbildningsminister, har den haft en viss framgång i det sammanhanget.
Herr talman! Det tycker jag var ett förhastat omdöme från Sture Palms sida, när jag tror att jag med siffror och på annat sätt kan påvisa att vi har haft ungefär samma bedömning som förutvarande regering. Men om vi har ett besvärsinstitut måste också det institutet få användas av den som vill pröva det, även om det innebär ökat arbete för filmgranskningsnämnden.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag anser att de bristande möjligheterna för intresserade både i Stockholm och i landsorten att se Operans nyuppsättningar står i överensstämmelse med syftena för det statliga bidraget till Operan. I 1974 års kulturproposition konstateras att bl.a. Operan har tre huvuduppgifter, nämligen att spela på hemmascenen, turnera i olika delar av landet samt framträda i radio och TV. Det är alltså ett mål att så många som möjligt skall kunna se Operans föreställningar. Operan strävar också efter att visa så mycket som möjligt i landsorten och att bygga ut samarbetet med TV. Under ett spelår ges f. n. omkring 50 turnéföreställningar. Under säsongen 1977/78 kommer fyra operaföreställningar att ges i TV. Självfallet är det angeläget att ta till vara alla möjligheter att ytterligare öka Operans engagemang utanför Stockholmsscenen. En sådan strävan måste emellertid ses i relation till de svårigheter som finns för den form av teaterverksamhet som det är fråga om i det här fallet. Under ett år då man genomför en mycket stor satsning på ett av operalitteraturens mest resurskrävande verk och på ett internationellt musikteaterutbyte kan det t.ex. vara svårt att leva upp till intentionerna när det gäller turnéer i landet. Detta behöver dock inte hindra att Operans verksamhet under en litet längre tidsperiod bedrivs helt tillfredsställande enligt de kulturpolitiska målsättningarna.

Herr talman! Jag vill tacka Jan-Erik Wikström för svaret och för att jag fick det i dag. Enligt riksdagsordningen skulle jag ha fått det för en vecka sedan, men det är mitt fel att jag inte kunde ta emot svaret den dagen. Regeringen skall inte ha någon anmärkning mot detta. Jan-Erik Wikström och jag är tydligen ense om att de 67 miljoner som staten anslår till Operan skall användas så att så många som möjligt får glädje av dem. Jag har ingenting att invända emot att det kostar 184 000 kr. per dag att ha en så riksviktig kulturaktivitet som opera och balett. Men jag har flera invändningar än Jan-Erik Wikström har mot det sätt på vilket man använder pengarna. Den direkta anledningen till min fråga var naturligtvis Mästersångarna, Fredagen den i sitt svar på detta och säger att det under vissa förhållanden kan vara 28 oktober 1977 svårt att leva upp till intentionerna och att det är svårt att turnera med en sådan föreställning. Om målsättningen Jag har emellertid, herr talman, studerat Operans verksamhet också för Operans under åren 1976 och 1977, och den genomgången bekräftade bara vad verksamhet jag egentligen redan visste eftersom jag läser Operans annonser. Enbart på stora scenen hade man sex premiärer eller nyinstuderingar av operaverk och lika många av baletter. Det är i och för sig imponerande, och det är kanske invändningsfritt. Men eftersom varje ny föreställning kostar mycket pengar att sätta upp vore det rimligt att spela de nya föreställningarna så många gånger att inte bara ett fåtal abonnenter och köhabituéer får möjlighet att se dem. Jag tänker i detta sammanhang inte enbart på möjligheterna för folk från landsorten att se operaföreställningar i samband med Operans turnéer, och jag är väl medveten om att många föreställningar inte går att sätta upp utanför Stockholmsscenen. Men det är önskvärt att Operan i större utsträckning än vad som nu är fallet överväger att dra in på antalet nyuppsättningar och i stället framför dem så många gånger att åtminstone stockholmarna och de många människor som är villiga att resa till Stockholm för att se en operaföreställning får en chans att se vad som ges på stora scenen. Jag har hört gräsliga berättelser om de köer folk tvingas stå i för att över huvud taget få en möjlighet att se de nya föreställningarna.
Herr talman! Jag vill först säga till Karin Ahrland att också jag finner det beklagligt att det är så många som skulle vilja gå på Operans föreställningar men som inte kan få biljetter. Jag har informerat mig om att Operan successivt avser att minska antalet abonnemang och alltså därmed ökar antalet biljetter som är fria för inköp av dem som köar i en eller annan form för att få sådana. Karin Ahrland tog upp frågan om Mästersångarna. Den föreställningen kommer under innevarande budgetår att spelas minst 14 gånger. Den kommer att ges i TV på juldagen. Premiären direktsändes i ljudradion. Man räknar dessutom med att den uppsättning man nu har gjort kommer att vara aktuell under de närmaste tio åren. Man sätter inte upp en föreställning av den här typen bara för ett spelår, utan man avser att återkomma med den under en ganska lång period. Jag kanske också skall tillägga att storleken på Mästersångarna — det gäller en föreställningstid på ca sex timmar — gör att man inte kan ge ett sådant verk alltför ofta. Det skulle innebära en alledeles för stor ansträngning, inte minst för orkestern. I det fallet skiljer sig Mästersångarna från de flesta andra typer av föreställningar. Slutligen vill jag säga att jag för min del skulle beklaga om Operan inte kunde göra lika många nyuppsättningar som man gör i dag. Lika 158 viktigt som det är att många kan beredas tillfälle att se föreställningarna är det naturligtvis att man kan ge ett representativt urval ur operarepertoaren.